Fru talman! Jag har inte många minuter kvar, men jag vill ändå ställa en fråga. Alf Svensson talade mycket bra och vackert om vikten av att man skall kunna ha mer tid för sina barn. Det är ju väldigt viktigt. Innebär det att Kristdemokraterna kan se över arbetstiden, så att normalarbetstiden kanske skall sänkas från 40 till 35 timmar eller något sådant? Många kvinnoorganisationer och många småbarnsföräldrar vill ju egentligen arbeta sex timmar. Vore det inte läge att sänka arbetstiden? Även vi föräldrar till barn som är litet större, 11-14 år, behöver mer tid hemma.

Fru talman! Det var just det jag var ute efter - att fler människor skulle få jobb. Tanken med sänkt arbetstid är ju att man skall dela på jobben. Jag förstod faktiskt inte Alf Svenssons resonemang. Sänker man arbetstiden delar man mer på jobben och fler människor får jobb. Alf Svensson sade själv att arbetslösheten kostar mycket - ungefär 150 miljarder. Att sänka arbetstiden kostar ingenting. Det är att dela på tiden i stället för på pengarna. Samtidigt ökar livskvaliteten högst avsevärt.

Fru talman! Jag vill börja med att rikta ett tack till riksdagen för ett gott samarbete under mandatperioden. Men också ett tack för de beslut ni har orkat fatta. Ingen riksdag före er i modern tid har fattat svårare beslut. Ingen riksdag i en tidigare situation har haft ett sådant utgångsläge som ni hade 1994. Ni fick inte misslyckas. Det fanns inget utrymme för att göra fel i de grundläggande statsfinansiella frågorna. Ingvar Carlsson sade de här sakerna i sin första regeringsförklaring. Han sade också att vad landet behövde var en handlingskraftig regering som sökte samarbete i riksdagen. Om vi har levt upp till det skall inte jag bedöma. Det får andra göra. Men vår strävan har varit att fatta de svåra besluten, och inte väja för dem, och att göra det i brett samförstånd - gärna över blockgränsen. I slutet av mandatperioden kan var och en läsa av resultaten. Inte minst tror jag att svenska folket kan bedöma vad som har inträffat. Svenska folket kanske inte kommer ihåg hur det var 1994. Vi gör det ju - vi som var med då. Vi kommer ihåg stämningsläget. Jag gick igenom en månads tidningar från juni 1994 innan den här debatten. Varenda dag talades det om det totala sönderfallet i den sittande regeringen, om oförmågan att hantera besluten och om räntekaos som kröntes av att ett stort svenskt finansinstitut vägrade köpa svenska statspapper. Räntorna gick i höjden. Detta med räntor kan vara teoretiskt för många. Men för er som har lån - och det är en egenhet ni delar med 2 1⁄2 miljon svenskar som har lån över 50 000 kr - har de fallande räntorna betytt mer pengar i plånboken för annat som ni tycker är viktigare än att betala höga räntor därför att ni hade en misslyckad regering som inte orkade ta ansvar. För ett lån på 500 000 kr har politiken betytt att man har nästan 2 000 kr mer i månaden kvar att röra sig med. Detta är ingenting som vi inte kan få tillbaka. Fortfarande är vi känsliga och fortfarande har vi stora bekymmer som vi behöver se upp med. Det är naturligtvis svenska folket som har burit bördorna. Jag delar helt och fullt LO:s affischkampanj under våren. Där berättar en ensamstående mamma hur hon drabbades av politiken. Den var tung och svår för henne. Barnfamiljen eller den arbetslöse fick också ta sitt. För oss var det viktigt att fördela bördorna så rättvist som möjligt. Det blev kanske inte rätt i alla delar. Den kritiken skall riktas mot oss - ja. Men vi vände utvecklingen och vi fick till stånd det skifte i ekonomin som är nödvändigt för att pressa tillbaka arbetslösheten. Jag blir litet förvånad när jag hör upplägget på dagens debatt från de tre partierna i högeralliansen. Det upplägget går helt och hållet ut på att vi fortfarande har en växande arbetslöshet och inte en fallande. Det ni inte har märkt har svenska hushåll märkt. Svenska hushåll är klart optimistiska om framtiden och om möjligheterna att fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten. Men låt mig säga att vi då inte en gång till får halka tillbaka i ett oansvarigt beteende omkring statsfinanserna. Skattesänkningar är alltid populärt. Det går alltid att lova ut skattesänkningar om man inte skall ta ansvar för ekonomin. Jag har ingenting emot att sänka skatten, tvärtom. Men jag vet av mycket bitter erfarenhet att om man sänker skatteinkomsterna skall man också ha kraften att sänka utgifterna. Att sänka utgifterna är svårare i politiken än att lova ut skattesänkningar. När vi nu hör de vackra talen om stora skattesänkningar är det i dag upplagt så att det kombineras med att man samtidigt lovar mer resurser till skolan, vården och omsorgen. Det slutade i statsfinansiellt moras. Det skall inte bli mest åt dem som har högst inkomster utan åt dem som har vanliga inkomster. Men vi har inte de pengarna. Det vi ser framför oss, det som är realt och riktigt, är bristerna i vården. Ingen av oss vill ha köer. Ibland är köerna ett uttryck för att bristerna är av det slaget att man inte får fram läkare eller specialister. Men de är också ofta ett uttryck för att det saknas tillräckligt många anställda eller för att man inte kan ta emot dem som man skulle kunna operera just därför att man saknar resurser. Det behövs mer pengar för att få bort vårdköerna. Men det kommer för många signaler om problem och bekymmer för att vi skall kunna luta oss tillbaka och säga att vi har gett de resurser som behövs till vården av gamla. Det har vi inte. För det kan krävas mer resurser och mer pengar. Jag tycker inte att jag som socialdemokrat på något sätt kan känna mig till freds med att barn lämnar grundskolan utan att ha riktiga kunskaper och färdigheter. Man skall kunna läsa, räkna och skriva. Man skall också kunna delta i en grupp tillsammans med andra och ha en social förmåga. Det blir inte bättre för de barnen om vi lovar ut jättelika skattesänkningar åt kapitalägare, aktieinnehavare och allt det som står på högeralliansens önskelista. Alla dessa fick vi säga farväl till under de tuffa åren på 90-talet därför att vi inte längre kunde ha dem på kredit. Men när vi nu har egna pengar, låt oss då använda dessa egna pengar för att se till att barnen i skolan får en sådan undervisning och ett sådant bemötande att de känner stolthet över det. Det är den här kritiken av den gemensamma sektorn som vi socialdemokrater och många andra här i kammaren, det vet jag, tar så oerhört allvarligt på. Dessa stämningar och tendenser fanns i början av 90-talet. När alternativet väl är uppbyggt, eftersom kvaliteten är så dålig i den gemensamma verksamheten därför att resurserna saknas, kommer nästa krav: Jag vill betala lägre skatt eftersom jag ändå betalar avgifter för mina barn i ett privat system. Att hålla upp kvaliteten i den gemensamma sektorn är att ge personalen bra betalt och att se till så att vi har tillräckligt mycket personal i gemensam sektor. Efter fyra år av hårt slit med statsfinanserna är min erfarenhet den att man inte får resurser till detta om man samtidigt lovar att dela ut statens inkomster i form av skattesänkningar. Man måste orka och våga se sambandet. Jag är också stolt över att vi under den här mandatperioden har lyckats hålla ihop Sverige. Många länder i Europa har ju splittrats. Starka högerextremistiska partier har brutit fram. Rasism och främlingsfientlighet har blivit en punkt på den politiska dagordningen. Någonting sådant har vi inte sett i Sverige. Det är jag stolt över. När vi nu går framåt har vi skaffat oss en ny form av frihet. Jag är glad för att regeringsalternativet presenterade sitt program häromdagen i en morgontidning. Jag är glad för det. Det visar hur alternativet ser ut. Den högerallians som där kliver fram presenterar ett märkligt torftigt program. Det är kallt och hårt. Där finns naturligtvis skattesänkningar, mest åt dem som redan har mest. Där finns visionerna om F skattesedel åt så många som möjligt. Där finns de lockande tankarna om att sälja ut Telia och privatisera. Där finns det som stimulerar i Högerns värld, nämligen att bevara kärnkraften. Det är ett märkligt dokument med sju punkter som alla är inriktade på det hårda och kalla. Det har ju varit Folkpartiet. Jag sätter värde på deras ansträngningar. Det är bra att det debatteras. Några månader senare formuleras det ett regeringsprogram för en högerallians, och Folkpartiet får inte ens in en punkt om vården, skolan och omsorgen. Jag tror att kommentarer är överflödiga. Å andra sidan skall det sägas att i denna högerallians programförklaring finns också ett annat inslag som är nytt och som jag berörde i mitt januarianförande, nämligen högerns blygsel över sin egen politik. Skattesänkningarna är tydliga. Men när vi kommer till den andra sidan, att det kommer att resultera i nedskärningar i gemensam sektor, är man inte tydlig. Det är inte en ofantlig sektor längre, och heller ingen välfärdsnarkomani, vilket ju har varit högerns kritik av den gemensamma sektorn. Varför så blyga, Carl Bildt? Berätta vad ni tycker om gemensam sektor! Berätta hur ni alltid har motsatt er utbyggnaden av dessa gemensamma anordningar! Berätta om den ideologiska strid som har stått mellan den svenska högern och socialdemokratin, där vi förut har kunnat räkna mittenpartierna till dem som har värnat välfärdspolitiken. Berätta om detta! Var inte så blyg, Carl Bildt! Eller ta den andra delen i politiken: det stora Europaengagemanget. Det var ju för att han skulle komma hem till Sverige och ta ledningen som de borgerliga krafterna längtade efter Bildt. Visserligen var Moderaterna, högern, stora på Tobissons tid, men det skulle bli bättre med Bildt. Men det var ju Europafrågorna som Bildt brann för. Var finns frågan om ERM-medlemskapet, Bildt? Vill ni bli medlemmar i ERM? Tänker ni se till att ansöka om ett medlemskap i ERM om ni får bilda regering? Det här gäller för den närmaste tiden, sade ni i en debatt häromdagen apropå manifestet. Senare var det de närmaste två åren. Vad blir i så fall kvar av ledarskapet? Jag tänker på dessa fantastiska deklarationer som trumpetades ut med kritik inte minst mot mig och min person, min oförmåga att leda EMU-diskussionen. Folkpartiet ville snubbla in på en gång, och Moderaterna hade samma position. Ledarskap var uttrycket, Carl Bildt! Stå för er politik! Var inte blyga! Berätta vad ni tycker om gemensam sektor! Berätta vad ni tycker när det gäller EMU! Det är inte utan att de som har författat högeralliansens program har gjort valrörelsen en väldig tjänst. Men jag är inte så säker på att det går att samla en folkmajoritet omkring detta program - kärnkraften, privatiseringarna, eurobokföringen, skattesänkningarna för de bäst ställda och F-skattesedeln. Kanske kan man samla en höger omkring detta, men inte ett helt folk. Sveriges folk kommer att kräva mer. Social omtanke, miljöengagemang, moral, etik, kultur, allt som gör livet värt att leva, allt som gör livet mänskligt, djupt och rikt - av detta finns ingenting i högeralliansens program. Det finns all anledning att instämma i kritiken av fördelningspolitiken. Det finns det all anledning att göra. Men alternativet, att inte orka ta de svåra besluten, hade varit värre. Det tror jag att folk begriper. Framför allt skall vi se till att våra vänner och grannar runt Östersjön snart finns i samma gemenskap som vi. Det är detta som ligger framför.

Sverige är värt en regering, också i fortsättningen, som förmår att kombinera ekonomiskt ansvarstagande med social hänsyn.

Fru talman! Statsministern var inte här när vi, samtliga partiledare utom statsministern, diskuterade situationen i den svenska vården. När han nu återkommer till denna fråga visar det att han inte riktigt har lyssnat på den debatt som vi då förde. Det vi då visade när det gäller vården var att vi under vår period hade lägre skatt och kortare köer. Socialdemokratisk politik ville kanske inte de längre vårdköerna, men socialdemokratisk politik har gett oss längre och längre köer i vården och mer av lidande. Det är Solnaeffekten: högre skatt och sämre service. 1994, när vi hade en uppgång, med situationen nu. Han konstaterade att sedan dess har räntorna blivit lägre - det är rätt - och aktiekurserna högre - det är rätt - men antalet företagare är mindre och de nya jobben har inte blivit fler. Det är färre jobb i Sverige i dag än när socialdemokraterna tog över - det är Göran Perssons och socialdemokratins misslyckande med jobben. Detta kostar i de offentliga budgetarna Där vill jag spara. Jag vill med en politik för jobb se till att vi inte tvingas betala dessa gigantiska summor i hög skatt för att finansiera en hög arbetslöshet. Det kräver ett program för jobb. Det var det vi lade fram häromdagen, ingenting annat. Det var jobben vi fokuserade på. Statsministern är glad för att det programmet kom, och jag förstår det. Socialdemokratin har ju inte lyckats producera någonting. Detta är det enda program för nya jobb och ny tillväxt som hitintills har presenterats i denna valdebatt. Det innebär bl.a. att vi sänker skatten, och det måste vi göra. Det är ansvarslöst att på det sätt som Göran Persson, Erik Åsbrink och statsrådet Östros gör rida spärr mot varje form av skattesänkning för alla. I dag är det tydligt att socialdemokratin står tilltagande isolerad i skattepolitiken och därmed tilltagande isolerad i jobbpolitiken i Sveriges riksdag. Metallordföranden Göran Johnsson håller inte med Moderaterna om mycket, vilket han säkert är beredd att erkänna, men han sade häromdagen: "En bra offentlig sektor avgörs inte bara av ett högt skattetryck. Det avgörande är att skatteunderlaget kan växa. Och alltför höga skatter hämmar tillväxten." "Det går inte att förneka att den höga skatten på arbete slagit ut arbetstillfällen och förhindrat tillkomsten av nya jobb, med andra ord bidragit till att skapa arbetslöshet." Göran Perssons företrädare Ingvar Carlsson sade inför valet för fyra år sedan så här: Socialdemokraterna kommer inte att chockhöja skatten, därför att det kommer inte att ge några nya jobb. Sedan dess vet vi att skatten har höjts på snart sagt allting och alldeles definitivt på alla. Men jobben är inte fler i dag, de är färre. Därför vill jag fråga: Är socialdemokratin beredd att sänka skatten på arbete, att sänka skatten inte bara för vissa, en miljardär där, en rökare här eller villaägarna, efter att en demonstration har skrämt upp de socialdemokratiska partisekreterarna? Är ni beredda att under den kommande mandatperioden sänka skatten för alla? Ge besked om det i dag! Utan sänkt skatt för alla kommer vi att vara låsta i ett misslyckande med jobben. Är vi låsta i ett misslyckande med jobben får vi inte heller pengar till välfärden, till pappa och mamma, till skolan eller vården. Arbetslösheten tynger alla.

Fru talman! Carl Bildt har prövat den politiken. Han fick chansen att regera landet 1991-1994. Då sänkte man skatter. Då avstod man från att spara i vården. Man drog på sig jättelika underskott, och vi tappade 440 000 jobb. Nu plötsligt skall samma politik ge 300 000 nya jobb. Jag vet inte vad Rellingen sade, men det ligger nära till hands att upprepa. När ni nu slår er för bröstet och hävdar att ni skulle besitta någon slags ekonomisk klokskap som inte förut är prövad är det inte sant. Exakt den här politiken har körts en gång. Rätta mig om jag har fel, är det en annan politik som skall prövas nu än den ni stod för 1991-1994? Då var det också skattesänkningar som skulle få snurr på det hela. Dynamiska effekter skulle ge jättelika inkomster, och man skulle inte behöva ta ansvar för utgiftssidan. Det skulle lösa sig av sig självt i högerns värld. Vi vet också att ni införde en vårdgaranti. Den införde ni genom att tillföra 1 1⁄2 miljard extra till vården under 1994, eller om det var 1993. Visst gick det att hålla låga skatter och göra den saken om man lånade till utgifterna. Det var vad ni gjorde. 240 miljarder kronor var det underskott ni lämnade efter er. Alf Svenssons vårdnadsbidrag var på kredit. Bengt Westerbergs storslagna handikappreformer var på kredit. Den vårdgaranti som Carl Bildt talar om var också på kredit eller, om man skall uttrycka det annorlunda, var fjärde polis lånade vi till, var fjärde lärare lånade vi till, var fjärde sjuksköterska, var fjärde läkare. Det var därför att man sänkte skatter men inte orkade ge sig på utgiftssidan. Här kan man stå och briljera om än det ena, än det andra. Allt annat lika är det klart att det kan ha positiva effekter om man sänker skatten. Men om skattesänkningen resulterar i högre räntor, fallande krona och förlorat förtroende utomlands är allting fördärvat. Det vet Göran Johnsson. Det vet Inger Ohlsson. Men också här känns det på något sätt litet rörande att följa Carl Bildt. Det är de här människorna som nu är vittnena i högerns värld. Metalls ordförande, TCO:s ordförande, som har gjort sina piruetter på vänsterkanten, är nu högerns sanningsvittnen. Han nämner inte avreglering, inte privatisering. Han nämner inte Balladur, Dan Quayle, Major, Thatcher och de andra som han umgicks med en gång i tiden, utan arbetarrörelsens företrädare. Det blir ett alternativ som vilar på den fasta inställningen att det skall vara ordning och reda i vår ekonomi, därför att så många människor är beroende av att den offentliga sektorn fungerar.

Fru talman! Jag skall inte ge mig in på en diskussion om huruvida människor som vill ha sänkt skatt på arbete är vare sig dumma eller dryga. Jag tycker att vi skall diskutera litet mer i sak. Statsministern sade att socialdemokratin rider spärr. Det tror jag däremot är alldeles korrekt. Är det någonting som socialdemokratin gör så rider man spärr mot förändring och förnyelse på nästan varje område. Just nu rider man spärr mot varje krav på sänkt skatt på arbete för alla. Det kan vara att rida spärr mot Metall. Jag vet inte om de uppfyller kraven på att vara dumdryga. Det kan vara att rida spärr mot kraven från TCO. Jag vet inte om de uppfyller kraven på att vara dumdryga. Det kan vara att rida spärr mot kraven från treklövern. Vi uppfyller alldeles säkert statsministerns krav på att vara dumdryga, men rider spärr det gör man. Det är detta som har konstituerat misslyckandet med jobben. Statsministern återkommer gång på gång, och han har mycket talartid kvar, men han tar inte upp det faktum att det viktigaste ni lovade för fyra år sedan var att ge jobb. Och det ni inte har gjort är att ge jobb. Det är färre företagare och det är inte fler jobb i Sverige i dag efter fyra år av socialdemokratisk regering. Detta måste med alla rimliga mått mätt - och i rimliga mått inkluderar jag inte minst socialdemokratiska mått - vara ett misslyckande. Jag skall inte igen citera dem jag citerade nyss, som sade att utan vilja att sänka skatten på förmåga och arbete kommer vi inte att få fler personer långsiktigt i arbete. Får vi inte fler personer i arbete klarar vi inte välfärden. Göran Persson kan tycka att det är illa att jag läser så många socialdemokrater, men jag betraktar faktiskt inte alla socialdemokrater som dumdryga. Det finns de som tycker väldigt viktiga saker där också. Låt mig citera Torbjörn Gustavsson, Folkbladet Östgöten i dag på morgonen: "Sverige kan skryta med att spela i den absoluta världstoppen i grenen högt skattetryck för låg och medelinkomsttagare. Men trots det står rapporterna om brister inom skolan, omsorgen och vården som spön i backen." Låt mig tillägga att frågan om vårdgaranti främst inte var en fråga om pengar. Vi hade lägre skatt och kortare köer. Frågan om vårdgaranti är framför allt en fråga om monopol, som socialdemokrater och vänster alltid står för, dvs. socialister - om det ordet fortfarande kan användas i kammaren - eller valfrihet, som vi står för, som kortar köer. Torbjörn Gustavsson fortsätter: "Fortsätter socialdemokraterna att envist rida den ideologiska käpphäst som gnäggande deklarerar att höga skatter är ett måste om välfärden ska bevaras, då står vi snart inför en skatterevolt som kommer att kasta högskattepolitikerna ur sadeln." Inte dumdrygt, tycker jag, utan snarare klokt. Det program för flera jobb som vi har lagt fram är det enda program som hitintills har presenterats i denna valrörelse. Det är fler jobb i fler företag - inte färre. Det är genom att sänka skatten inte för vissa men för alla. Det är att underlätta företagandets villkor. Man skall inte ironisera över F-skattesedeln. Den ger jobb. Det är vårdgaranti för att korta köer. Det är en bättre skola genom ett fungerande betygssystem. Det är också att ta ledarskapet i Europa. Jag anser att statsministern och socialdemokratin svek långtidsansvaret för Sverige när Sveriges ställdes utanför möjligheten att delta med euron. Ines Uusmann har sagt att det medför att vi förlorar jobb. Jag vill att euroföretag så snabbt som möjligt skall kunna arbeta i Sverige, inte flytta till Finland - som de gör i dag. Jag vill att vi så snabbt som möjligt skall skapa förutsättningarna för att gå med. Vi får inte rida spärr mot alla krav på förändring. Vi måste se framåt. Den förmågan är dåligt utvecklad hos dagens socialdemokrati. Innan jag ger ordet till Göran Persson skall jag citera honom också. Socialdemokratin är beredd att diskutera framtiden, har Göran Persson sagt, men först efter valet. Jag tycker att det är bra att göra det före valet.

Fru talman! Det är märkligt! Tror någon att Folkbladet Östgöten var sanningsvittnet när högern stod på toppen av sin ideologiska framgång? Jag sade i januari att högern har förlorat sitt självförtroende. Valet av sanningsvittne är en illustration till detta. Folkbladet Östgöten, Metalls ordförande, TCO:s ordförande, snart är Bertil Jonsson tillsammans med undertecknad någonting som kommer att åberopas av Moderaterna till stöd för deras politik. Det är märkligt. Jag pekar på att man blygs för sin politik. Det har denna bakgrund. Det kommer inte att gå att driva en valrörelse med krav på stora neddragningar i skola, vård och omsorg. Då måste man glida, som Bildt gjorde nyss, och antyda att det ger mer pengar att sänka skatterna. Jag kommer inte att gå ut i valrörelsen och säga att vi skall se till att Sverige går med i EMU. Om Carl Bildt vill driva EMU-frågan hårt och göra den till en valfråga, och säga att Carl Bildts regering skall föra Sverige in i EMU så snart som möjligt, helst den 1 januari 1999, tror jag att det skulle vara möjligt att åstadkomma ett sådant beslut i Europa. Det är min bedömning. Men så gör inte högern. Man tror inte på sin förmåga. På samma sätt som man inte talar högt om offentlig sektor, på samma sätt mörkar man om den monetära unionen - visar brist på ledarskap. Sedan kommer man hela tiden tillbaka till sysselsättningen. För säkerhets skull har jag SCB:s siffror med mig. Jag kan konstatera att vi nu har den lägsta arbetslösheten sedan 1992. Vi har en uppgång i sysselsättningen jämfört med föregående år som också är aktningsvärd, drygt 40 000 personer. Men hela tiden säger ni i talarstolen att det är tvärtom. Varför? Jo, därför att er kampanj är uppbyggd på detta. Först var kampanjen uppbyggd på att vi inte skulle klara statsfinanserna. Sedan gjorde vi det. Sedan var kampanjen uppbyggd på att vi inte skulle få investeringar i Sverige. Sedan fick vi investeringar i Sverige. Sedan var kampanjen uppbyggd på att vi har världens sämsta offentliga sektor. Sedan visas motsatsen. Sedan var kampanjen uppbyggd på att vi inte skulle klara den öppna arbetslösheten. Den kommer vi att klara. Sedan byggde man upp kampanjen på att vi inte skulle klara sysselsättningen. Den kommer vi också att klara. Högern, företrädd av Carl Bildt, har ingen lätt valrörelse framför sig. Vi har lagt fram en politik som vi är stolta över. Det har inte varit lätt, men det har gett resultat. Det tänker vi fortsätta att slåss för - dvs. arbete, rättvisa och fred - också inför ett nytt sekel. Vad Moderaterna säger är en sak, och vad de menar är någonting annat. Så kan man läsa högeralliansens programförklaring.

Fru talman! Göran Perssons anförande var mycket märkligt och avslöjande. Det var långt, men det innehöll bara en enda mening om detta vals huvudfråga, nämligen hur vi skall få fler jobb i landet. Göran Persson sade att "vi begär mandat för att gå till full sysselsättning". Det gjorde ni för fyra år sedan också. Var det någon av de siffror som jag nämnde om jobben som var felaktig? Göran Persson säger att han har SCB:s statistik från maj. Är det fel att påstå att sysselsättningen, både säsongsrensat eller icke säsongsrensat, är lägre i maj 1998 än den var när ni tog över i oktober 1994? Skulle det inte vara hälsosamt för klimatet i den politiska debatten om ni kunde erkänna det som alla ser, nämligen att ni har misslyckats i fråga om jobben? Göran Persson sade också att "vi måste klara god kvalitet i den gemensamma sektorn". För fyra år sedan var det åtminstone hälften som hade förtroende för den svenska skolan. Nu visar Skolverkets egna mätningar att den siffran har sjunkit till en tredjedel. Vårdköerna växer. Det är verkligheten. Jag bad att Göran Persson skulle säga någonting av substans om hur situationen i skolan och vården kunde förbättras. Jag blev än en gång besviken. Försök att besvara frågorna. Nog har ni väl misslyckats med jobben? Finns det någonting konkret ni vill göra för att förbättra vården och skolan? Vilka tänker ni regera med efter valet?
Fru talman! Jag tror att Lars Leijonborg själv gav svaret på sin fråga. Ni hörde hans formulering: Är det fel att påstå att vi har en lägre sysselsättning i maj 1998 än i september 1994? Nej, det är inte fel att påstå det. Men varför jämföra maj med september, Lars Leijonborg? Vi skall väl jämföra maj med maj? Vi vet att i september finns en säsongsmässig kraftig uppgång i sysselsättningen. Om vi nu ligger före i sysselsättning i maj, och dessutom har en uppåtgående ekonomi, förstår jag inte det valpolitiskt kloka hos Folkpartiet att utmana oss i den frågan. I september kommer vi att kunna redovisa ännu bättre siffror. Så var det med den saken. Jag kan inte riktigt förstå varför man gör ett stort nummer av den typen av statistisk villa. Jag har sagt hur vi skall hantera situationen i vård, skola och omsorg. Vi bedömer att det behövs mer resurser. I övrigt har vi gått igenom resonemang om läroplaner, organisatoriska frågor, garantidiskussioner osv. Det är viktigt. Men om man inte i botten har vettiga resurser klarar man inte det här. Jag hade en försynt fråga i mitt anförande: Varför har inte Folkpartiet sett till att det i högeralliansens program finns en punkt om vården, skolan och omsorgen? Det här är ju oerhört produktivt. En bra skola driver sysselsättningen och driver tillväxten. En bra vård och omsorg driver tillväxten och skapar trygghet och tillförsikt. Varför finns det inte med, Lars Leijonborg? Har alla debatter som ni har begärt under våren bara varit grannlåt? Fanns det ingen mening från Folkpartiets sida? Varför säljs det ut, för att ni skall få skriva under en debattartikel ihop med Moderaterna, som har som bärande inslag stora skattesänkningar, privatiseringar och dessutom ett bibehållande av kärnkraften? Det skulle vara intressant att veta varför ni inte drev frågan om vård, skola och omsorg när ni för första gången mötte Moderaterna i en politisk förhandling. Det avslöjar en del av den styrka som ni kanske kommer att besitta om ni får regera tillsammans.

Fru talman! Denna replik visar också hur totalt olika vi ser på den här frågan om jobben. Jag förstår inte det valpolitiskt kloka i att driva detta, säger Göran Persson. Men det är ju nödvändigt för vårt land! Sanningen är ju att mellan 12 och 13 %, om jag räknar in dem som är i kunskapslyftet, är utanför arbetsmarknaden. Det var likadant i maj förra året. Vi klarar aldrig vården, aldrig skolan och aldrig välfärden i övrigt om vi inte löser denna ödesfråga, att få fart på jobben. Där tror jag att den allians vars jobbprogram - observera det - presenterades i artikeln har mycket större förutsättningar än den allians som tonar fram som Göran Perssons stödtrupper. Det är det väljarna har att ta ställning till. Jag är mycket optimistisk i fråga om hur de kommer att göra i det valet.
Fru talman! Det var skönt att Lars Leijonborg sade att han är optimist. Han utstrålar verkligen inte detta. Han är dysterkvisten i svensk politik, och också magistern. Jag skall inte recensera betygsättningen, men jag har noterat den. Med det valpolitiska menade jag detta: Varför beskyller ni oss för det här resultatet, när ni vet hur siffrorna ser ut och när ni begriper i vilken riktning det kommer att gå? Jag förstår inte det kloka i detta. Vi begriper väl mer än någon annan politisk kraft vikten av full sysselsättning. Dit skall vi - det är vårt mål. Vi inser också sambandet med ekonomisk politik i övrigt. Där finns det ingen tvekan. Faktum är att sysselsättningen nu är 40 000 personer högre än för ett år sedan och att arbetslösheten inte har varit så låg sedan 1992. Vi har anledning att tro att sommaren driver det här ytterligare i rätt riktning. Varför då beskylla oss för någonting som inte är riktigt? Det var det jag tyckte var så konstigt. Sedan kom det, fru talman, ingenting om vård, skola och omsorg i högeralliansens program. Skall jag tolka det, Lars Leijonborg, så att när man väl kommer till de verkligt svåra avvägningarna är det andra som bestämmer vilken inriktning det skall vara? Ni i Folkpartiet har ju sagt att ni skall vara garanten för den sociala välfärden i ett samarbete med högern. Efter det här och efter en ovilja att ens klara ut den saken sätter jag ett mycket stort frågetecken. Jag hoppas innerligt att jag har fel, därför att jag har alltid räknat Folkpartiet till den del i svensk politik som har stått upp för den generella välfärden. Om vi nu ser ett skifte i högeralliansens skugga är det en stor förlust för svensk politik.

Fru talman! Jag instämmer i mycket av den vision som Göran Persson målar upp om hur samhället skall se ut. Det är också väldigt bra att ha den ambitionen att fördela bördorna så rättvist som möjligt. Jag är av den uppfattningen att det inte har sett ut så de senaste åren. Om detta kan vi tvista. Göran Persson menar att kritiken är riktig, och det gläder mig också. Men sedan borde den här ambitionen följas av en politisk praktik, när det nu ser ljusare ut och när det nu finns möjligheter. Därför undrar jag på vilket sätt det här nu stämmer överens med idén om att fördela bördorna rättvist. Den ekonomiska politiken kommer nu i praktiken att innebära att alla med inkomster över 30 000 kr i månaden får en skattelättnad på 8 000 kr per år. Det är det praktiska utfallet av den ekonomiska politik som regeringen har lagt fram. Det är att sänka skatten, Göran Persson, och att inte se till behoven inom vård och omsorg. Det är samma sak med fastighetsskatten i överenskommelsen med Centern. Det är inte att se till var behoven finns. Det hade gått att hitta lösningar för att klara vissa grupper - det hade vi kunnat medverka till. Det är en generell skattesänkning som ni väljer att genomföra, innan behoven av vård, omsorg och utbildning är tillgodosedda. Detta är inte rättvisa. Jag skulle vilja få en förklaring från Göran Persson till hur ni resonerar. Det kan inte vara okunskap om effekterna, utan jag förutsätter att det måste vara en medveten handling.

Fru talman! Värnskatten var ett kontrakt som vi hade med svenska folket. På samma sätt som pensionerna reducerades, som a-kassan sänktes och som barnbidragen sänktes tog vi en extra skatt av dem som hade inte alltför höga inkomster och höga inkomster, och det skulle vara under mandatperioden. Nu går den mandatperioden ut, och då faller också skatten. Däremot är det så att de som har riktigt höga inkomster inte har betalat sin del av skattereformen, och det får de göra nu. I fråga om fastighetsskatten gjorde vi en uppgörelse med Centerpartiet över blockgränsen, för att långsiktigt få en garanti för den skattebasen. Jag kan inte säga att vi upplevde Vänsterpartiet som särskilt stadigt i förspelet till den uppgörelsen, och det var en av orsakerna till att vi, som vanligt under den här perioden, fann en stabil och pålitlig partner i Centerpartiet.

Fru talman! Regeringen sänker en del skatter. En del är kanske t.o.m. ofinansierade. Jag tycker inte att det är fel att sänka skatter när det finns möjligheter, men då skall man sänka skatten på arbete, särskilt på låga inkomster. Där har vi i Miljöpartiet en kritik mot regeringen. Vi tycker att det är bättre att ha kvar höga skatter på mig och andra som tjänar ganska bra, och i stället sänka skatterna för Solveig Rudin, som är min granne och tjänar litet. Det är mycket bättre. Då håller man ihop samhället och visar en solidaritet med dem som har det svårt. Göran Persson sade också att var fjärde sjuksköterska var finansierad av lånade medel och att man lånade till var fjärde lärare. Men om man nu gör läraren och sjuksköterskan arbetslösa och betalar för den arbetslösheten, lånar man inte då också? Därför menar jag att det är väldigt olyckligt att 106 000 människor har försvunnit från den gemensamma sektorn. Många har hamnat i arbetslöshet. Det kostar också, i lånade pengar. Därför har vi alltid velat tillföra mer pengar till kommunerna under hela mandatperioden. Vi tycker att det är synd att Socialdemokraterna inte ville det från början. Däremot tycker vi att det är väldigt positivt att man nu har ändrat uppfattning. Många har talat om verkligheten. Verkligheten handlar också om miljön och ekologin. Göran Persson har mycket förtjänstfullt talat väldigt gott retoriskt om det ekologiskt hållbara samhället. Nu undrar jag om Göran Persson är villig att under nästa mandatperiod se till att Naturvårdsverket får mer resurser - man har skurit ned över 20 %, och det har inte varit bra för den långsiktiga miljöpolitiken - att miljöforskningen får mer pengar och att länsstyrelsernas tillsynsmyndigheter också får mer pengar. Det är inte kostnader utan investeringar det handlar om. Det är investeringar i ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag skulle vilja ställa en väldigt konkret fråga till. Göran Persson behöver inte utveckla sig så mycket. Däremot vill jag ha svaret ja eller nej. Det gäller friår, som är ett gammalt miljöpartikrav. Vi vill att den som tar tjänstledigt från jobbet i ett år skall få reducerad a-kassa om någon som är arbetslös kommer in på arbetsmarknaden och får jobbet. Kan ni tänka er att ställa upp på förslaget om friår, som man har gjort i Danmark och som man har gjort i Finland? Det är självreglerande. Det kostar inte mer för staten. Den som får jobb är nöjd, och den som blir ledig är nöjd. Varför har vi inte fått regeringen med oss i tanken på ett friår?

Fru talman! Jag skall vara väldigt kortfattad. Jag har ingenting emot att medverka till högre anslag för naturvård, forskning och den typen av insatser när vi har ett sådant läge att vi kan göra det. Det finns ingen ideologiskt betingad reflex bakom de neddragningar vi har gjort - tvärtom.
Fru talman! Jag fick tyvärr inget svar på frågan om friår, vilket jag tycker att alla som lyssnar skall observera. Jag vill ha ett svar på frågan om friår. Är socialdemokraterna positiva till ett friår eller inte? Vi talar om verkligheten. Våra verklighetsbilder är naturligtvis väldigt olika. Jag tror att verklighetsbilden för oss som sitter här skiljer sig väldigt mycket från väldigt många andra människors verklighetsbilder. Det gäller naturligtvis även mig. Jag är vit. Jag är man. Därmed tillhör jag en väldigt priviligierad skara. Jag har inte så mycket vardagsverklighet gemensamt med en invandrad kvinna i miljonprojektens förorter. Men jag och Miljöpartiet bygger vår politik också på hennes erfarenheter, därför att vi tror att solidaritet är kittet i ett samhälle som skall vara ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart.
Fru talman! Det sista tycker jag var värt en applåd. Solidaritet är kittet i samhället. Det är jag helt överens med Birger Schlaug om. Jag är inte principiellt negativ till diskussionen om friår, men den är inte aktuell just nu så som arbetsmarknaden utvecklar sig.

Fru talman! Göran Persson repeterade som så många gånger förut att regeringen mellan 1991 och 1994 var en misslyckad regering. Den hade ingen trovärdighet. Det har Göran Persson sagt många gånger. Det är ganska imponerande, tycker jag, att komma sig för att repetera det så ofta och samtidigt stå för en regering som sänkte arbetslöshetsersättningen, som sänkte barnbidragen och som försämrade för pensionärerna. Vi kan väl ändå vara rörande överens om att man under 1994 års valrörelse inte gav något löfte om att detta skulle ske. Jag tror inte att någon regering kan stå upp och påstå att man lyckats med allt. Det är kanske för mycket att begära, men det vore klädsamt om Göran Persson tillstår bara en liten del av det jag säger om att man inte har lyckats riktigt bra med att få människor i arbete. Göran Persson behöver inte ta ordet misslyckande i munnen, men han kunde tillstå att den situation vi nu lever i inte är riktigt lyckad. Ingen hade tänkt sig någonting annat än att Göran Persson skulle kalla alliansen för högerallians. Då utgår han väl ifrån att det också finns en vänsterallians. Göran Persson sade att högeralliansens lista var torftig. Kan vi då få veta vad som står på vänsteralliansens lista? Hittills är den tom. Kan inte det också kallas torftigt? Det är märkligt om man har kommit dithän i den totala förvirringen när det gäller att använda epitet och definitioner att man påstår att alliansen för nya jobb är ett högerprojekt. Det lilla jag har lärt mig av statskunskap är att socialdemokraterna nästan ville monopolisera förmågan att skaffa nya jobb åt sig själva. Nu står landets statsminister, som har dragit på oss kostnader av oanade dimensioner för arbetslöshet, och säger att de som nu lägger fram ett program för nya jobb består oss med högerpolitik. Världen är upp och ned. Sedan vill jag ta upp frågan om skattesänkningar. Låt oss resonera litet sansat och lugnt och rationellt. Göran Persson säger att det skattetryck vi har nu är exakt det skattetryck som gör det möjligt att satsa på vård, skola och omsorg. Men nu finns det brister där. Kan då någon förklara varför man inte höjer skattetrycket med 10 % eller 20 %? Varför är det just det skattetryck som vi har nu som gör dessa överföringar möjliga? Skulle vi inte kunna komma dithän i denna kammare att vi litet lätt vågar resonera om huruvida skattetrycket kan verka blockerande för framväxten av nya jobb och för företagen när det gäller att nyanställa? Ute i Europa påstår ändå socialdemokratiska regenter av väldig kaliber detta. De ekonomer som är engagerade i hur vi skall få fram nya jobb drar sig inte för att samfällt säga detta. På något sätt skall vi vara klavbundna. Så fort man vågar tala om skattesänkningar kallas det högerprojekt. Det är klart att det inte är ett högerprojekt att sänka skatter för låg och medelinkomsttagare. Men Göran Persson vill mana fram den gamla bilden att det handlar om att sänka skatterna för de redan besuttna så fort man talar om skattesänkningar. Nu talar vi om att sänka skatter för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Jag vill med all tänkbar kraft betona att vi talar om att skapa resurser till vård, skola och omsorg genom att folk kommer i arbete. Det är på det sättet vi får de resurserna, och inte genom något slags statiskt tänkande utifrån nuvarande skattenivå.

Fru talman! Det var inte metoden att ingå en allians som var ett högerprojekt, utan programmet ni har skrivit ihop. Visst var kärnkraftskärleksförklaringen svår att skriva på, Alf Svensson. Det gäller också förslagen om stora skattesänkningar som inte finansieras. Det fanns inte ett ord om vård, skola och omsorg. Det är där min kritik sitter. Jag tror att alla begriper att ingen vill ta ut en krona extra i skatt. Men om det handlar om att ta ut skatt för att klara de gamlas och barnens situation så gör vi det. Den dag vi ser att vi har ett utrymme att sänka skatten så gör vi det. Men först går barnen, de gamla, ungdomarna och de sjuka. Det är vad det handlar om.

Fru talman! Då kan vi ha en dialog, Göran Persson och jag, eftersom jag är den ende av oppositionens partiledare som har tid kvar i debatten, även om min tid som partiledare är ute. Låt mig fånga upp några stämningar i den här diskussionen. Det är klart att man får kritik om man gör något i politiken. Göran Persson var inne på det. Den som bara pratar och inte är beredd att göra saker som hänger ihop, som ger resultat, som är långsiktigt viktiga, behöver inte oroa sig. Jag uppfattar med stor respekt Göran Perssons förhållningssätt till makten i detta avseende. Göran brukar anklagas för att vara uppblåst, men han är en folkrörelsemänniska, med stark social känsla, som han inte alltid visar. Han tar mycket allvarligt på problem som måste lösas, majoriteter som måste skapas för att klara tvingande krav. Det har jag uppskattat. Jag vill säga det för att returnera de vänligheter som sades om mig. Detta är inte särskilt svårt att säga. Det sades om artikeln i DN att det var det enda program som presenterats. Jag skall nämna ytterligare ett utmärkt förslag, som alliansen gärna får ta del av. Det är små men naggande goda förslag, som vi behandlar på vår stämma i Sunne. Det handlar om de små företagen, och det finns en inriktning som efter 25 år har fått säte också här i Sveriges riksdag. För 25 år sedan föreslog jag i motioner att man skulle gynna de mindre och medelstora företagen även i förhållande till de stora. Detta har vi delvis förverkligat i samarbete med regeringen genom sänkta arbetsgivaravgifter, med ett tak som inte faller ut lika mycket för de stora. Det här är en oerhört viktig förändring i synsätt, som jag är särskilt glad för. En annan viktig fråga som jag inte hunnit behandla tidigare är att en sanerad ekonomi ger möjligheter att utveckla Sverige som företagarnation, bl.a. genom sänkta skatter på arbetskraften och genom att hela Sverige skall leva, genom att vi skapar jobb i hela landet. Det är därför vi är ett land. Skola, vård och omsorg har det sagts mycket om. Det är en självklarhet att de områdena skall ha tillräckliga resurser. Skatterna kan sänkas utan att vi drar på oss nya lån, med höjda räntor och en svagare krona som följd. Den möjligheten har vi också. Jag vill betona att det inte är någon mening med att sänka skatter om det omedelbart leder till höga räntor som tar tillbaka pengarna från dem som ingenting har, de som måste låna. Det är det hela diskussionen här i dag har handlat om. Den balansen måste vi hålla, annars hamnar vi i moras igen. Jag är övertygad om att Sverige kan stå starkt utanför EMU, med ett folkligt förankrat beslut. Sveriges energisystem - låt mig sluta med det - kan ställas om. Det är en förutsättning för ett kretsloppsanpassat samhälle, med förnybar, miljövänlig energi som går runt. Detta är i sin tur avgörande för det hållbara samhället. Det är jag stolt över att kunna medverka till. Gällande avtal skall hållas. Jag vill till sist tacka alla kolleger. Ni är inte särskilt lätta att övertyga om att förändra era uppfattningar, men i övrigt är ni en utmärkt publik. Tack skall ni ha, och så önskar jag er en trevlig sommar! Själv tänker jag ha en ganska normal sommar. Tack, herr statsminister!

Fru talman!

Det har vi visat under det år som gått i den storartade ansträngningen levande historia. Nu fortsätter vi med det i valrörelsen. Det är en styrka för Sverige, för oss alla och för demokratin om vi orkar det, och det är jag övertygad om. Tack skall ni ha!

Ärade ledamöter! Avslutningsdag är uppbrott och avsked - men också vändpunkt och början på ett nytt skede. Det ger anledning till eftertanke, summering och blickar framåt. Vi har genom åren använt orden "vi lever i en föränderlig tid" och "det är ett historiskt skede" så ofta att de nötts ned till klichéer. Men sällan har de orden så väl förtjänat att användas som när vi nu sammanfattar denna - fyraåriga - mandatperiod. Sverige blev medlem i EU. Riksdagens internationella engagemang accelererade. Budgetprocessen lades om. Frågeinstitutet omformades. Debattformer ändrades. Riksdagen blev världens mest jämställda parlament. Demokratidebatten och diskussionen om riksdagens roll och ställning tog fart. Det politiska landskapet befann sig i ett skede av omvandling. Det här är bara några av de förändringar som präglat mandatperioden 1994-1998. De är tydliga även för oss som är mitt i skeendet, strängt sysselsatta av det vardagsarbete som både är orsaken till och följden av dessa förändringar. Men ändå - hur avgörande de blev, det kan vi inte bedöma förrän de är just historia. Riksdagen var väl förberedd organisatoriskt inför EU-medlemskapet. Till detta kan vi nu lägga drygt tre års praktik. Mycket har fungerat bra, medan annat måste förbättras. De nationella parlamentens förmåga att utveckla sina arbetsformer är avgörande för om folkstyret skall kunna stärkas jämsides med och inom Europasamarbetet. Detta är också temat för den konferens, med deltagande av ett sextiotal av talmännen inom Europarådets medlemsländer, som inleds här i Debatten om folkstyret, om möjligheterna och hoten, har tagit fart, och det är bra. Riksdagen måste hävda och stärka sin position som nationellt besluts-, kontroll och debattforum. Det står inte i motsats till Europasamarbetet eller till att många frågor flyttas ut till lokala och regionala nivåer. Det står inte heller i motsats till vår närvaro på andra mötesplatser runt om i landet eller i medierna. Det är viktigt att riksdagen förmår ta initiativ, prioritera och koncentrera sitt arbete till det principiella, det långsiktiga och det övergripande, till frågor som människor anser som väsentliga. Då kommer riksdagen att stå fortsatt stark och medborgarna att känna sig delaktiga. Därmed kommer det verkligt demokratiska inflytandet att utvecklas. Den nya budgetprocessen kan vara ett led i denna utveckling - om vi utvecklar dess fördelar och finslipar där det ännu brister. Höstens budgethantering blir ett eldprov, och utvärderingen av helheten efter några år med den nya modellen blir därför mycket viktig. Den färska statistiken över riksdagsarbetet under denna mandatperiod visar på en ökad arbetsvolym, vilket också speglas i riksdagstryckets omfattning och i antalet reservationer och motioner. Antalet arbetsplenum under kvällstid har fördubblats under perioden. De skriftliga frågorna har utvecklats, och antalet interpellationer har ökat. Riksdagen och dess ledamöter står detta valår särskilt i fokus i massmedierna och ute bland människor. Det är bra. Vi inte bara tål och klarar denna granskning. Öppenhet och närmare personlig kontakt ökar också riksdagens trovärdighet och människors tilltro till förtroendevalda. Det visar statsvetenskaplig forskning. De månader som ligger framför oss inför valet är därför inte bara en självklar tid av partipolitisk och personlig profilering. Det är också ett tillfälle att långsiktigt stärka tilltron till demokratins möjligheter och att öka medvetenhet och delaktighet hos medborgarna inför kommande mandatperiod. Jag vill ta detta tillfälle i akt att varmt tacka alla ledamöter av Sveriges riksdag för det engagerade, kompetenta och hängivna arbete som ni har utfört under denna mandatperiod i folkstyrets tjänst. Det är ett arbete som inte alltid uppskattas av omvärlden efter förtjänst. Få har dock som vi som tjänstgör som talmän möjlighet och tillfälle att dagligen följa detta arbete, och jag vet - vi vet - hur kunskapsrika och intressanta många av de debatter är som förs här i denna kammare. Ärade ledamöter! För många i denna kammare - närmare bestämt 74 ledamöter - är detta en stund av definitivt uppbrott och avsked. Mer än en femtedel av kammarens ledamöter har beslutat sig för att inte kandidera till nästa mandatperiod. Det är inte fler än vanligt, men däremot är ålderssammansättningen bland dem som lämnar riksdagen mer varierad än vi tidigare upplevt. Medierna, med sin förkärlek för att problematisera, har på senare tid alarmerat om att många unga lämnar det politiska arbetet, några efter bara en mandatperiod. Men det är inte givet att se det som ett problem, tvärtom. Även här ser vi tidens förändring i riksdagen. Det är inte lätt att i dag återvända till yrkeslivet efter kanske 15-20 år som heltidspolitiker. Att ni som är unga vill fullfölja era studier, pröva yrkeslivet, för att kanske om några år återvända till riksdagsarbetet ser jag både som riktigt och naturligt. På så sätt tillför vi både riksdagen och yrkeslivet välbehövliga nya erfarenheter och ny kompetens. Jag önskar er lycka till på er fortsatta färd genom livet och välkomna tillbaka. De ledamöter som nu lämnar riksdagen efter minst en mandatperiod får som minnesgåva en litografi av Philip von Schantz. Men jag vill också på detta sätt, på riksdagens vägnar, varmt tacka er för de insatser som ni gjort i riksdagen, för det demokratiska arbetet och för folkstyret. Det har varit mycket slit, mycket vardagligt, oglamoröst gnetande, ofta långt från massmediernas strålkastarljus eller annat erkännande och uppmuntran. Så ser det demokratiska vardagsarbetet ut. Men det har också varit kamratligt samarbete, intressanta möten med människor och möjlighet att påverka, att vara delaktig i vårt lands utveckling. Det är ju därför som vi har stretat på. Nu går många av oss vidare till andra uppdrag, medan några får njuta av pension och ett annat, kanske friare, liv med tid för livskamraten, barn, barnbarn och rent av egna intressen. Persson Sellin började 1995 och Annika Jonsell kom först in som ersättare 1994 och blev ledamot 1995. Jörgen Persson har varit statsrådsersättare för Margareta Winberg under denna mandatperiod.

Ines Uusmann kom in som ersättare 1989, blev riksdagsledamot 1991 och kommunikationsminister 1994. Larsson har tillhört riksdagen under tre mandatperioder sedan 1988. Leo Persson kom in som ersättare 1985-1990 och blev ledamot i februari 1990. Görel Thurdin blev ledamot efter Thorbjörn Fälldin i oktober 1986, var statsråd 1991-1994 och blev vice talman 1994. Jan Sundin, Margitta Edgren och Ingbritt Irhammar kom in efter valet 1985 och har därmed varit riksdagsledamöter under fyra mandatperioder. Sverre Palm kom också in detta år efter flera år som ersättare sedan slutet av 70-talet. Inger Koch kom först in som ersättare 1983 och blev, liksom Sven Lundberg, ledamot samma år.

De har därmed varit ledamöter av Sveriges riksdag under fem mandatperioder - 16 år. 1991-1994 och från 1996 ledamot igen. Den uppskattning hon rönt bland alla kolleger har speglats i den värme, varmed hon hälsats välkommen åter efter sitt tillfälliga avbrott. Christer Eirefelt, Lars Hedfors, Gullan Lindblad och Anita Persson kom in i riksdagen 1979 och har därmed varit riksdagsledamöter under sex mandatperioder. Ni har alla varit mycket kunniga och omtyckta ordförande eller vice ordförande i era utskott och beklätt ansvarsfulla uppdrag i utredningar, styrelser och riksdagsgrupper. har varit ledamöter mer än 20 år. Jag vill rikta några ord till var och en av er. 6 av er kom in efter valet 1976 och har därmed verkat i riksdagen under 7 mandatperioder: Axel Andersson har från sina 22 år i riksdagen en mycket bred erfarenhet från många utskott, bl.a. försvars-, bostads och konstitutionsutskotten och under senare år även utrikes och näringsutskotten. Inför EU-inträdet var Axel Andersson aktiv inom det organ som förberedde Sveriges medlemskap och var också en av de 22 riksdagsledamöter som utsågs direkt ur riksdagen för att företräda Sverige i Europaparlamentet. Axel Anderssons plats har varit Gävleborgsbänken - och den i riksdagssammanhang närmast unika titeln kronojägare säger också en hel del om Axel Anderssons intresse utanför den politiska sfären. Kanske är det också från denna miljö som Axel Andersson hämtat sin omvittnat glada och sympatiska läggning, vilken har varit en stor tillgång i arbetet men också för reskamraterna under många internationella uppdrag. Rolf Dahlberg har täckt ett brett spektrum i riksdagsarbetet. Han har varit ledamot i civilutskottet, numera bostadsutskottet, lagutskottet och näringsutskottet. I de båda sistnämnda utskotten har Rolf Dahlberg varit en mycket uppskattad ordförande. När han nu slutar är det som ledamot i förvaltningsstyrelsen och som vice ordförande i direktionen - ett nog så viktigt men också slitsamt värv, där det är en fördel att man känner riksdagen utan och innan. Ett parlaments inflytande och ställning är mycket beroende på vilka egna resurser parlamentet, dess ledamöter och partier har. Genom att skapa goda förutsättningar för ledamöterna i form av service av olika slag - datorer, bostäder, kompetent personal och en effektiv administration - stärks riksdagens ställning. Jag vill därför särskilt tacka Rolf Dahlberg för hans engagerade insatser i förvaltningsstyrelse och direktion. Skaraborgs läns valkrets sedan 1976. Birgitta Johansson har med stor konsekvens arbetat inom ett politikområde som många skulle betrakta som typiskt manligt - näringslivsfrågorna - med betydande framgång. Hon inledde tidigt sin specialitet, först som suppleant, sedan som ledamot av näringsutskottet, och 1992 blev hon vice ordförande och 1994 ordförande. Birgitta Johansson har under hela sin tid som riksdagsledamot varit mycket aktsam om kvinnor som vill delta aktivt i politiken, och hon värnar om alla kvinnor, inte bara dem som tillhör hennes eget parti. Birgitta sticker, som vi vet, inte under stol med vad hon tycker eller med sitt lokalpatriotiska sinnelag - som av en av hennes kolleger i riksdagen med värme uttryckts så, att man måste vara skaraborgare för att förstå att tidaholmare inte är som andra! Så kommer vi till Göthe Knutson. Rolf Dahlbergs första motion väcktes tillsammans med Göthe Knutson. Den var lång, handlade om valsystemet och innehöll många komplicerade beräkningar. En annan gemensam motion föranledde båda att hålla sitt jungfrutal. Motionen handlade om stöd till byggande av småbåtshamnar och avslogs visserligen men motionärerna tyckte sig se en positiv inställning till frågan från utskottets sida. Göthe Knutson har suttit många år i både försvarsutskottet och justitieutskottet. Han har aktualiserat och varit en synnerligen flitig motionär och talare i många frågor inom dessa utskotts områden men har också engagerat sig i andra frågor, gärna med anknytning till Värmland. Som värmlänning och gammal journalist har han en suverän förmåga att formulera sig och väcka debatt. Det uppskattas mycket av oss talmän. Så kommer vi till Rune Rydén. Det är, som ni har förstått av vad jag hittills har sagt, ofta ett nöje att läsa jungfrutal. Många handlar om hembygden. Många kommer redan i sitt första anförande in på frågor som man sedan driver under riksdagstiden. Några få har litet allmänna reflexioner om riksdagsarbetet. En sådan är Rune Rydén. Jag vill inte undanhålla kammaren hans tankar när han som nybörjare och placerad sist på talarlistan äntligen fick ordet efter tolv timmars debatt. Han sade sig ha små möjligheter att tillföra debatten något nytt. Alla tänkbara argument var ju redan använda. Han kände sig som mannen som reste till Kina och som efter första dagens vistelse där ville skriva en bok om landet, efter några månader möjligen kunde tänka sig att skriva en artikel och efter ett tiotal år möjligen kunde bidra med några reflexioner. Vad blir det efter Som mångårig ledamot i utbildningsutskottet med stora förändringar på utbildningsområdet, och däremellan i finansutskottet, har det säkerligen inte funnits brist på argument. Jag vill särskilt tacka Rune Rydén för hans stora engagemang i RIFO, i många år som dess ordförande. Det är oerhört viktigt med kontakter och en dialog mellan forskare och förtroendevalda. RIFO har under årens lopp också tagit upp många för vår framtid svåra och viktiga frågor. Sten Svensson illustrerar såväl jungfrutalaren som den som rör sig i hembygden och den som visar upp ett långvarigt specialintresse. Första motionen som herr Svensson i Skara väckte handlade om livsmedelsteknisk utbildning i Skaraborg. Första anförandet handlade om ökat lokalt inflytande över det regionalpolitiska stödet och andra anförandet om tekoföretagen i hemregionen. Sin tidiga karriär gjorde han i arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet. Sten Svensson slutar nu som ordförande i socialutskottet, där han varit ledamot sedan 1988, vice ordförande 1991-1994 och ordförande under denna mandatperiod. Kunnig och seriös har han i utskottet och i andra sammanhang engagerat sig i många svåra frågor Svensson har vinnlagt sig om att söka samarbete över block och partigränser, och det har lett till enhälliga ställningstaganden i riksdagen i viktiga frågor som rör utsatta människor. Håkan Strömberg kom in som talmansersättare redan 1974 och blev ledamot efter valet 1976. Håkan Strömberg har ägnat sina krafter främst åt jordbruksutskottet, där han varit ledamot 1976-1991 och vice ordförande 1983-1988. Under de två senaste mandatperioderna har hans uppdrag bl.a. varit trafikfrågorna och under de senaste åren även de nordiska frågorna. Den första motionen av herr Strömberg i Vretstorp gällde dock något så specifikt som försöksverksamhet med ordningshållande i nöjesarrangörs egen regi.

Jag är säker på att Håkan, som i förrgår gjorde sin sista match som målvakt för s-fotbollslaget, kommer att återvända åtminstone för denna årliga uppgörelse mellan regering och opposition. 1976 och kom efter några år som ombudsman på nytt till riksdagen efter 1979 års val. Kurt Ove Johansson kom in i konstitutionsutskottet redan 1974 som suppleant och har varit ledamot av utskottet sedan 1979 och dess vice ordförande under denna mandatperiod. Kurt Ove Johansson har med sin integritet, noggrannhet och kunnighet starkt bidragit till att ge konstitutionsutskottet den tyngd inom riksdag och regering som utskottet i dag besitter, och också ett välbekant ansikte utåt. Kurt Ove Johansson var under förra mandatperioden förste vice gruppledare och har också haft en rad andra uppdrag inom riksdagen, inom bl.a. Nordiska rådet, valberedningen och JO-delegationen. Att Kurt Ove Johansson inte sparar på krutet och mycket självständigt tar ställning har många fått erfara.

I konstitutionsutskottet har Catarina Rönnung främst agerat i mjukare frågor som fri och rättighetsfrågor. Utbildningsfrågor är ett annat område som ligger henne varmt om hjärtat. Hon har där återkommit med motioner om t.ex. dyslexifrågor, psykiatriutbildning, sjukgymnastutbildning och optikerutbildning inom högskolan. Andra frågor som Catarina Rönnung intresserat sig för under sitt riksdagsarbete har t.ex. gällt förbud mot könsdiskriminerande reklam, bistånd till Ryssland, trafikfrågor och utveckling av småhusindustrin. Catarina Rönnung har genom mod och stor integritet i sin riksdagsgärning skapat respekt i skilda läger för sin person och för det arbete hon uträttat. Per Olof Håkansson har varit riksdagsledamot sedan 1974 och har verkat bl.a. inom civilutskottet, bostadsutskottet och finansutskottet. Per Olof Håkansson har varit en ledande kraft inom det nordiska samarbetet, där han varit ledamot av Nordiska rådets svenska delegation sedan 1985 och vice ordförande sedan 1994. Han har också haft många krävande förhandlingsuppdrag, som han skött mycket framgångsrikt; det vet jag av egen erfarenhet. Ytterligare en viktig aspekt på Per Olof Håkanssons gärning här i riksdagen är ordförandeskapet i Riksdagens revisorer. I denna egenskap har han strävat efter - och lyckats med - att öka revisorernas, och därmed riksdagens, roll och delaktighet i granskningsprocessen. Han använder uttrycket "det parlamentariska ögat", som genom revisionen skall ha insyn i det statliga verksamheten. Per Olof Håkanssons ambition har varit att främja revisorernas kontakt med utskotten, men också att göra revisorernas arbete mer synligt i medierna. Per Olof Håkansson började sin gärning som förtroendevald i kommunalpolitiken i Trelleborg. Han har aldrig riktigt släppt taget och kommer nu med förnyade krafter och mer tid till förfogande att återvända dit. Vi som känner Per Olof Håkansson vet vad vänner och motståndare har att vänta sig, och vi önskar honom lycka till! Arne Andersson: I mer än ett kvarts sekel har Arne Andersson varit för många känd som herr Andersson i Ljung. Han har tjänat sitt land på ett sätt som väckt uppskattning i alla läger. Han slutar nu efter elva år som ordförande i försvarsutskottet och kommer att saknas av många - inte bara för sina breda och djupa kunskaper om försvaret utan också för sitt sätt att hantera utskottet. Som en utpräglad samarbetsmänniska har han alltid sett till sakfrågorna, och med sitt trivsamma och humoristiska sätt har han lyckats lotsa de komplicerade försvarsbesluten i hamn. Redan i sin första riksdagsdebatt förklarade sig herr Andersson i Ljung vara anhängare av ett starkt försvar, även om han var motståndare till just utvidgningen av Remmene skjutfält som råkade ligga i hans hemtrakt. Han hade lyssnat på människorna i bygden och funnit många skönhetsfel i hanteringen. Vi vet att försvarsfrågorna under de senare åren med nedläggningar av regementen runt om i vårt land har väckt många starka känslor och att riksdagen många gånger har måst fatta svåra beslut, som drabbat enskilda människor. Det är då viktigt att, som Arne Andersson alltid gjort, ta sig tid att lyssna på dem som berörs av besluten. Som en av riksdagens till riksdagsåren äldsta ledamöter har Arne Andersson alltid varit generös med att dela med sig av sina kunskaper och månat om att ta hand om och stödja nya och oerfarna ledamöter tvärs över alla politiska gränser. På det sättet skapas kontinuitet i riksdagsarbetet, och ledamöterna lämnar ett bestående arv efter sig. Birgitta Hambraeus har varit ledamot i många utskott - civil-, socialförsäkrings-, närings-, utrikes och under den senaste mandatperioden i konstitutionsutskottet. Direkt när Birgitta Hambraeus kom in i riksdagen 1971 fick hon sitt partis uppdrag att följa kärnkraftsfrågan. Det är också för detta engagemang och för sin personlighet - en kvinna med civilkurage, motvallskäring i ordets bästa och mest berömvärda bemärkelse, orädd och kompromisslöst radikal - som Birgitta gjort sig känd. Birgitta har alltid sagt vad hon anser, och det hon står för. Klok, påläst och noga med att rådfråga expertisen har hon varit en meningsfrände att lita till och en meningsmotståndare att både frukta och respektera. Birgitta Hambraeus har själv sagt att hennes personliga livshållning härrör från Martin Bubers tankar - först när man kopplat bort sin eget tillgodoseende, sin egoism och uppfattar medmänniskor som lika viktiga som sig själv, först då uppnår man harmoni och balans. I Hornsberga by i Orsa väntar nu trädgårdstäppan och barnbarn, men vi kommer säkert höra av Birgitta Hambraeus även från denna nya och ännu friare position! Det är svårt att tänka sig någon med större bredd och djup vad gäller erfarenheter och kunskap om svensk politik än Thage G Peterson, som kom in i riksdagen 1971. Men den politiska lidelsen är betydligt äldre än så - mer än ett halvt sekel. Som 12-åring smugglades Thage Peterson in av sina äldre syskon på ett ungdomsklubbsmöte. Den unge Thage var upprörd över att somliga barn hade matsäck med sig till skolan, medan andra inte hade det, att några fick läsa vidare, medan andra inte hade råd. Fortsättningen känner vi väl. Få har som Thage G Peterson befunnit sig i den absoluta mittpunkten i regering och riksdag under närmare tre decennier. Raden av utnämningar - statssekreterare, konsultativt statsråd, industriminister, justitieminister, försvarsminister, tillsammans med riksdagsuppdrag, däribland ordförande i konstitutionsutskottet och många utredningsuppdrag - säger något om det förtroende och den respekt Thage G Petersons kunnande och politiska handlag rönt under åren. Som talman initierade Thage G Peterson mycket framgångsrikt en rad åtgärder för att stärka riksdagens roll och ställning genom sitt genuina engagemang för folkstyret och människors rätt och skyldighet att medverka i det demokratiska arbetet. Riksdagsutredningen, vars reformförslag sattes i verket under denna mandatperiod, tillsattes under Thage Petersons talmanstid. Det var också under hans tid som talman som den kraftiga ökningen av riksdagens internationella engagemang inleddes. På ett tidigt stadium öppnade han upp kontakten mot Östeuropa. Ja, detta är väl känt för oss alla. Kanske inte lika känd - men lika sann och belysande - är bilden av en ledigt klädd Thage Peterson, på cykel, med den somriga fartvinden i håret, intensivt njutande av frihet och synen av vallmo, cikoria och prästkragar längs vägrenarna, ivrigt på väg till bullarna i favoritbageriet vid sommarvistet på Gotland.

Jag vänder mig nu till riksdagens ålderspresident - Sveriges riksdag. Jag ber Börje Nilsson att komma fram till talmanspodiet. Det hände sig en gång i Börjes ungdom att han läste statskunskap för professor Nils Stjernquist i Lund, som undrade vad Börje Nilsson skulle kalla sig om han själv bleve riksdagsledamot. Börje Nilsson i Kristianstad, blev svaret. Men professorn rättade myndigt och meddelade att Nilsson i Nosaby var det riktiga. Det var ju där, utanför Kristianstad, Börje Nilsson hörde hemma. De andra studenternas glada fnissningar fick Börje Nilsson att definitivt bestämma sig för att det var just "i Kristianstad" det skulle vara, och så fick det bli, som vi nu vet. Vi är snart inte många kvar från tvåkammartiden - en handfull - och det är bara Börje Nilsson som har så många års erfarenhet från denna tid. Det är en fascinerande utveckling och en god bit av riksdagens historia som förflutit sedan Börje Nilsson höll sitt första anförande den 13 maj 1965 i Andra kammaren. Ärendenas karaktär säger oss dock, att mycket litet är nytt under solen och att de stora frågor vi förtroendevalda har att brottas med är eviga. Debatten Börje Nilsson höll sitt jungfrutal i för 33 år sedan gällde komunal skatteutjämning, standardhöjning och finansiering av folkpensioner.

Börje Nilsson kan nu avsluta sin långa bana i trygg förvissning om att, som direkt ansvarig för beredningen i riksdagen, ha baxat det nya pensionssystemet i mål och därmed ett regelverk som kommer att ha betydelse för många generationer under lång tid. Jag vet att ett egenhändigt nybyggt lusthus numera finns hemma på tomten i Kristianstad, en väl så riktig och angenäm plats att betrakta världen från, utifrån ett friare och öppnare perspektiv. Börje Nilsson har aldrig varit de stora åthävornas man. Men den stillsamma auktoritet, värme och humor, med vilken han har styrt socialförsäkringsutskottets arbete i hamn under mycket gott kamratskap, har varit djupt uppskattad. Riksdagen framför härmed sitt varma tack för allt arbete och det engagemang Börje Nilsson under närmare tre decennier som riksdagsledamot har uträttat för folkstyret och jag ber att få överlämna riksdagens gåva till Börje Nilsson.

Fru talman! Allra först ett mycket stort tack från oss alla som nu lämnar riksdagen för den uppvaktning vi har blivit föremål för och för de mycket vänliga och värmande ord som talmannen har riktat till oss, vilka känns bra att ha med oss när vi nu vandrar vidare i livet. Vi som avgår önskar också riksdagen all framgång som landets parlament med många livfulla och intressanta debatter i fortsättningen. Innan vi sedan rusar ut i den ljuva sommaren vill jag framföra ledamöternas tack till talmannen och de vice talmännen och uttala vår uppskattning för er skicklighet och effektivitet i att också under denna riksdagssession leda riksdagens arbete och samla oss till viktiga beslut. Jag vill också uttala särskild uppskattning till talmannen för hennes utmärkta sätt att i olika sammanhang representera riksdagen och hävda parlamentets ställning i svenskt samhällsliv. Jag hoppas att talmannen under några veckor kan vistas i sin trädgård vid havet och sköta om sina älskliga blommor små. Jag vill också understryka talmannens tack till vice talmännen Görel Thurdin och Christer Eirefelt, som finns bland den avgående skaran, för att ni på ett säkert och sympatiskt sätt har skött era uppgifter i talmanskapet. Likaså vill jag tacka Gunnar Grenfors för hans förtjänstfulla arbete under många år i riksdagens tjänst. Trots att riksdagen nu slutar officiellt, avstannar inte det politiska arbetet. Det fortsätter ute i landet genom samtal, studier och på andra sätt. Mycket snart startar också en spännande och intressant valrörelse som kommer att engagera oss alla. Jag hoppas att det därvid blir många tillfällen till trevliga och stärkande kontakter med väljarna. Slutligen vill jag på ledamöternas vägnar till talmannen, de vice talmännen och till riksdagens hela personal, som ser till att göra Riksdagshuset till en trivsam arbetsplats, rikta en önskan om en skön sommar - med lust och fägring stor.